Fru talman! Socialförsäkringssystemen, som vi kommer att debattera de närmaste timmarna, utgör basen i vårt s.k. välfärdssystem. Det är naturligtvis viktigt att dessa system har en fast och solid uppbyggnad och att vi rättar munnen efter matsäcken när det gäller utbetalningar från försäkringarna, så att systemen klarar sina utgifter. Så är det inte i dag. Vare sig sjuk och arbetsskadeförsäkringen eller pensionssystemet bär i dag sina egna kostnader, utan alltmer måste finansieras av våra skattemedel. En ökande andel av de offentliga utgifterna har tagits i anspråk av de offentliga systemen. Den snabba utgiftsökningen inom socialförsäkringssektorn har i hög grad bidragit till att den ekonomiska tillväxten är negativ i vårt land, den tillväxt som är nödvändig för att klara socialförsäkringssystemen! Tala om en ond cirkel! Vårt kostnadsläge är alltför högt i förhållande till vår nära omvärld, och vi kan inte sälja våra varor. Företagen flyttar som bekant utomlands. Vi har unnat oss en alltför hög grad av olika välfärdsanordningar, t.o.m. system som gjort det mer lönande att vara sjukskriven än att gå i arbete. Jag tänker t.ex. på det s.k. timsjukpenningsystemet. Vi moderater har länge varnat för att detta naturligtvis inte skulle gå i längden. Krisen är nu ett faktum. Sjukförsäkringens kostnader ökade kraftigt under senare delen av 80-talet bl.a. beroende på att det s.k. sjuktalet ökade från ca 18 dagar 1982 till ca 26 Vi moderater har, som jag sade, i åratal varnat för utvecklingen och föreslagit besparingar inom t.ex. sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Vi stod länge ensamma, men till sist insåg även den socialdemokratiska regeringen att det var nödvändigt att minska utgifterna. Riksdagen beslutade därför nyligen om minskade kompensationsgrader vid kortvarig sjukskrivning fr.o.m. den 1 mars detta år. Vi har också kunnat notera att svenska folket drabbats av en osedvanligt stor friskhet, som det stod i Expressen den 22 mars. Vi väntar nu otåligt på att regeringen skall lägga sin proposition om en s.k. sjuklöneperiod fr.o.m. den 1 januari 1992. Det finns en stor majoritet i riksdagen för en sådan reform. Vi beklagar samtidigt regeringens oförmåga att reformera arbetsskadeförsäkringen. Det hade varit ytterst nödvändigt som ett led i dessa besparingar. Allt fler har insett att det finns alla skäl att bromsa den snabba utgiftsökningen inom socialförsäkringsområdet, bl.a. genom besparingar inom sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Ett mål för kommande reformer måste också vara ett klarare och tydligare samband mellan avgifter och förmåner. I reservation 1 framhåller vi moderater att sambandet mellan förmåner och avgifter har luckrats upp successivt och att avgifterna för sjukförsäkring och ATP alltmer har förvandlats till skatter. Om den ekonomiska tillväxten är dålig blir det svårt, ja nära nog omöjligt, att med ett s.k. fördelningssystem fördela inkomster över livscykeln och samtidigt fördela inkomster mellan olika inkomstgrupper. Socialförsäkringssystemet måste enligt vår uppfattning vara stabilt, och vi anser att det bör byggas upp efter försäkringsmässiga principer. Ett närmande till EG torde också kräva detta. Vi anser att regeringen bör tillsätta en offentlig utredning som skall lägga fram förslag om hur socialförsäkringssystemets uppbyggnad kan göras mer konsekvent i förhållande till sitt syfte samtidigt som människors intjänaderättigheter ges ett stabilt och fast skydd. Socialförsäkringssystemets inverkan på kapitalmarknaden, den offentliga sektorns tillväxt, skattetryck osv. bör också beaktas i detta sammanhang. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 1. Sjukpenning kan utgå även under utbildning som en rehabiliteringsåtgärd. 1983 skedde en praxisändring på detta område genom en dom i försäkringsöverdomstolen, och sjukpenning har sedan dess kunnat utgå ända tills en direkt yrkeksplacering varit möjlig, ibland till högskoleutbildning i fyra års tid. Systemet har blivit mycket dyrbart och är dessutom orättvist gentemot andra studerandegrupper, som får leva på knappa studiestöd eller utbildningsbidrag. RRV har uppmärksammat detta, kritiserat systemet och förordat en förändring. Tillsammans med folkpartiet liberalerna och centern har vi reserverat oss i denna fråga till förmån för en striktare tillämpning, och jag ber att få yrka bifall till reservation 4. I reservation 6 anser vi liksom folkpartiet liberalerna att man borde kunna pröva det system som fungerar väl i Norge, nämligen att man inte fastställer någon SGI förrän en sjukskrivning blir aktuell. Detta skulle innebära en väsentlig administrativ förenkling och även besparing. Vi anser att regeringen snarast bör lägga fram förslag om en sådan reform. De borgerliga partierna framför i reservation 7 sin uppfattning att en studerande skall kunna ha s.k. I reservation 8 framför vi moderater tillsammans med folkpartiet liberalerna att det skall vara möjligt även för den som har fyllt 55 år att teckna en frivillig försäkring.

Det finns i vårt välfärdssystem personer som helt och hållet står utan trygghet. Det är värt att beakta. När det gäller tandvårdsförsäkringen har även dessa utgifter ökat. Regeringen föreslår väsentliga försämringar av högkostnadsskyddet. Det finns flera orsaker till utgiftsökningarna, bl.a. en ökad vuxenandel inom folktandvården, ett ökat antal äldre och invandrare med stora tandvårdsbehov, en ökad ambitionsnivå och en ökad användning av andra tandlagningsmaterial än amalgam. Vi moderater anser att förändringarna beror på strukturförändringar. Regeringen har nu föreslagit att försöksverksamhet med s.k. bastandvård skall införas. Vi moderater anser att underlaget för detta förslag är bristfälligt, och vi anser dessutom att ett införande av bastandvård skulle föra med sig en orimlig administration, som inte står i proportion till effekten i form av bättre tandhälsa. Däremot är förslaget enligt vår uppfattning ett sätt att underminera privattandläkarvården och ge patienterna med de största tandvårdsbehoven -- framför allt våra äldre -- väsentligt högre kostnader och sämre service. Vi har därför yrkat avslag på förslaget, vilket framgår av reservation 11. I reservation 13 anser vi liksom regeringen att en besparing behövs inom tandvårdsförsäkringen, men vi vill inte att den skall gå ut över dem som har de största behoven av tandvård, framför allt de äldre. Vi anser att försäkringen i första hand skall ge stöd vid höga kostnader, medan vi andra kan stå för något större egenandel av kostnaderna när vi besöker tandläkaren. Vi anser därför att en ökad självrisk på 600 kr. bör införas inom varje behandlingsperiod. Det skulle för den enskilde inte innebära mer än en ökad kostnad på 240 kr. om behandlingskostnaden uppgår till 3 000 kr. Däremot skulle vi kunna ge bättre försäkringsförmån till de äldre och till dem som har stora tandvårdsbehov. I detta betänkande behandlas även socialförsäkringens administration. Vi delar regeringens uppfattning om nödvändigheten av att nedbringa kostnaderna och stödjer det förändringsarbete som pågår och som föreslås. Jag skulle i detta sammanhang gärna vilja ge en eloge till försäkringskassorna för att de klarar av allt arbete, alla förändringar och alla de uppgifter som vi lägger på dem. Jag tänker inte minst på de ''snabba ryck'' som ofta blir följden av besluten i den här kammaren. En fråga som har debatterats mycket på senare tid är det s.k. FAS 90-systemet, dvs. försäkringskassornas ADB-system. Vi är från utskottets sida införstådda med att kassorna behöver ett rationellt registersystem, men hyser stor tveksamhet till stora system som ger tillfälle till samkörningar. Det är viktigt att ändamålet med det planerade registret noga övervägs. I en reservation har utskottets borgerliga ledamöter tillsammans med miljöpartiet framför allt betonat integritetsfrågorna. Vi anser också att införandet av en sjuklöneperiod avsevärt kommer att reducera antalet ärenden som behöver administreras av kassorna. Vi anser att det behövs en ordentlig kravanalys av försäkringskassornas behov av datorstöd innan ett beslut fattas om FAS 90, och vi redovisar detta i reservation 84. I reservation 85 har vi moderater reserverat oss för en minskning av försäkringskassornas anslag med 100 milj.kr. med hänvisning till den arbetsgivarperiod som skall införas och som avsevärt kommer att minska belastningen hos kassorna. Fru talman!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

Fru talman! ''Socialpolitiken syftar till att ge människor trygghet.'' Så inleds det betänkande som vi i dag skall debattera. En fråga man då måste ställa sig är om trygghet verkligen har blivit resultatet av våra socialförsäkringar. Får vi ut positiva och optimala effekter av de stora satsningar som sker via socialförsäkringssystemet eller kan flera få möjlighet att ta del av förmånerna om förändringar sker? 250 miljarder kostar socialförsäkringarna, bortsett från arbetsskadeförsäkringen m.m. är vad vi får för dessa pengar. Sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen. Målet för socialförsäkringarna har varit att ge skydd när hälsan sviktar eller när man med ålderns rätt lämnar yrkes och arbetslivet. Trygghetssystemet innebär också ett skydd för den som inte funnits med i arbetslivet. Folkpensionen och pensionstillskottet erhåller även den som varit hemarbetande. Genomgående i de olika ersättningssystemen premieras s.k. lönearbete framför det arbete som bedrivs i hemmet främst av kvinnor med vård och omsorg. Nuvarande regering har inte funnit detta arbete så värdefullt, att man velat premiera det med en skälig ersättning. Jag återkommer i en senare debatt till övriga förhållanden för våra pensionärer. Nuvarande socialförsäkringssystem visar allt mer på stora svagheter. Stora summor pengar rinner igenom systemen då efterlevnad och regler medgett detta. Först nu börjar regeringen valhänt försöka bemästra situationen. Tyvärr saknas det då tillräcklig förmåga till samordning av åtgärder och till tillräckligt radikala åtgärder för att förändra nuvarande förhållanden. Ett sådant exempel utgör arbetsskadeförsäkringen, som nu helt har spelat ut sin roll. Vi har i en motion med anledning av rehabiliteringsförslaget återigen utvecklat centerns syn på denna försäkring. I årets budgetförslag presenterade regeringen åtgärder som förra året var helt otänkbara. Friåret i sjukvården ansågs då vara så värdefullt att behålla för förtidspensionerade att det fick fortsätta att gälla när friåret för pensionärer togs bort. Det vore intressat att få regeringens företrädare i utskottet att förklara vad som inträffat och gjort det möjligt att plötsligt ändra på detta beslut. Det kan inte vara skatteomläggningen -- den har tvärtom visat synnerligen negativa effekter för en del förtidspensionerade. Nu blir dock resultatet att även de förtidspensionerade skall betala sjukhusavgift från första vårddagen. De erfarenheter som kan dras av föregående beslut som drabbade pensionärerna borde ha presenterats först. Faktum är att många äldre med behov av sjukhusvård drabbas av överraskningar när räkningar för vården kommer dem till handa någon månad efter sjukhusvistelsen. Möjligheten att få avgiften nedsatt är nästan obefintlig kan man se av de ansökningar som inkommit. Möjligtvis saknas också information till patienterna rörande denna möjlighet. Centerpartiet vänder sig emot att friåret i sjukvården för förtidspensionerade skall tas bort. Information rörande de förmåner som finns i socialförsäkringssystemet är bristfällig. Det upplever vi ofta vi som arbetar med försäkringarna. Ett sådant exempel är den ersättning för närståendevård som genomförts. Av de anslag som gjorts har bara en del använts för sitt ändamål. Många har också uppfattat ersättningen som en ersättning som kan nyttjas för enklare vårdinsatser. Tvärtom handlar det i de flesta fall om vård i livets slutskede, som då berättigar till 30 dagars ersättning för den enskilde vårdtagarens närstående. Inte minst sjukvårdspersonalen måste få en bättre information om dessa förhållanden. Just nu pågår en uppföljning av vad denna ersättning inneburit. När den presenterats kan slutsatser dras om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utnyttjandet av denna förmån. I betänkandet beskrivs det förändringsarbete som pågår inom socialförsäkringssystemet. Kampen mot ohälsan skall drivas för att sänka ohälsotalet. Det är de oroande kostnadsökningarna som bidragit till detta mål. I det arbetet ingår införande av en arbetsgivarperiod/sjuklön. Vi som satt med i den snabbutredning som blev resultatet av uppgörelsen rörande sänkta kompensationsgraden i sjukersättningen väntar med spänning på förslaget. En proposition är aviserad. I tidningarna spekuleras över om den kommer eller ej. LO och TCO är mycket negativa till ett sådant förslag. Riksdagen har dock beställt förslaget. Naturligtvis måste regeringen lägga fram det förslag som är beställt. Vi behöver ett sådant beslut för att effektivt kunna bedriva rehabiliteringsarbete. Minskad administration och betydligt större anledning för arbetsgivaren att visa intresse för arbetsmiljö och de anställdas situation är centerpartiets drivkraft för att införa sjuklönen. Det finns alltså många skäl till att den utlovade propositionen verkligen kommer riksdagen till handa så att beslut kan fattas under våren. Får vi en sjuklön från den första januari 1992 kommer många fördelar att vinnas, främst möjligheten till förbättrad rehabilitering. Stora samhällsekonomiska vinster blir också följden -- pengar som kan användas till andra insatser. Den rehabiliteringsproposition som just nu har lämnats och för vilka motionstiden gick ut i går innebär också en ändrad inriktning av inte minst försäkringskassans arbete. I det betänkande som nu behandlas tas även den administrativa verksamheten inom socialförsäkringen upp. Det handlar om riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas verksamhet. Även dessa har ett besparingskrav på 10 % på tre år. Detta skall genomföras med hjälp av en annan organisationsstruktur och regelförenklingar som påtagligt skall reducera omständliga och komplicerade ärendehandläggningar. I skenet av den målsättningen undrar man med fog om alla verkligen arbetar med det målet för ögonen. Det särskilda kommunala bostadstillägget förenklar inte administrationen, tvärtom. De ständiga bytena av socialförsäkringens inriktning som regeringen presenterar förenklar inte arbetet. Ibland skall sjuklönen införas, ibland skall den inte införas. Ibland skall sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen samordnas, plötsligt blir det inte längre aktuellt inom den närmaste tiden. Nog har försäkringskassan och riksförsäkringsverkets personal varit hårt prövade de senaste åren med alla dessa förslag i olika riktningar. Samtidigt har föräldraförsäkringen vuxit ut med nya komplicerade ersättningsregler. Beräkningarna när det gäller föräldraförsäkringen belastar försäkringskassans personal med åtskilliga årsarbeten. Nu finns det ett förslag om förenklingar som förhoppningsvis kan komma till utförande snarast. För att klara en bättre hantering av de arbetsuppgifter som föreläggs försäkringskassorna behövs ett datasystem som underlättar denna hantering. Under de senaste åren har försök och planering skett för det s.k. FAS-90-projektet. Centerpartiet anser det naturligtvis viktigt med ett gott tekniskt stöd i försäkringskassornas verksamhet. Det finns dock en rad frågor som måste lösas innan man bestämmer sig för ett sådant system. Inte minst måste det klarläggas vilken uppgift försäkringskassan skall ha i rehabiliteringsarbetet. Vilka organ som skall ha huvudansvaret i denna verksamhet måste också beslutas. När besluten om vilka mål som finns, då först kan man besluta om vilka tekniska hjälpmedel man behöver för detta. Det är där de stora bristerna har funnits. De planerande inom riksförsäkringsverket har funnit stora möjligheter till ett utbyggt ADB-system för att lagra många uppgifter och data. Detta har också lett till att datainspektionen i sin framställning om en registerlag framför följande: ''Informationen om varje försäkrad skall vara mycket omfattande och djupgående. Som exempel kan nämnas att avsikten är att registrera uppgifter om diagnoser, rehabiliteringsåtgärder och intagning i anstalter och institutioner av olika slag, dvs. uppgifter som i datalagen har bedömts som mycket integritetskänsliga.'' En utredning har nu kommit med ett förslag till registerlag. I det förslaget skärs uppgiftsinlämnandet ned och utnyttjandet av samkörning med andra register begränsas. Den enskildes möjligheter att få information om vilka som får del av dessa uppgifter måste stärkas. För att en rehabilitering skall vara effektiv krävs omfattande utlämning av känsliga uppgifter. Den enskildes rätt till integritet och respekt för privatlivet måste här vara avgörande för en eventuell fortsatt utbyggnad av systemet. Jag vill fråga utskottsmajoritetens företrädare om ni inte känner någon som helst tveksamhet till att etablera ett så stort datasystem med de möjligheter som finns i FAS90. Fortfarande saknas det beslut om vilken myndighet som skall ha huvudansvaret för den framtida rehabiliteringen. Centerpartiet anser det inte självklart att försäkringskassan skall spela den rollen. Det finns redan aktörer som är kunniga på rehabiliteringsområdet. Jag tänker då på företagshälsovården och primärvården. I första hand borde man utnyttja dessa i stället för att bygga ut försäkringskassans administration. Med en utbyggnad av FAS90 finns en stor risk att uppgifter skall hamna i orätta händer. Möjligheten till samkörning med andra register kommer också att innebära en möjlighet till kartläggning av en enskild individs hela liv. Detta får bara inte hända. Det är därför som vi från centerpartiet i olika organ har eftersträvat en debatt om FAS90. Den debatten har delvis kunnat genomföras, och min förhoppning är att det framtida datasystemet inom försäkringskassan skall bli av lokal karaktär och ett arbetsredskap för lokalkontorets personal. Nu återstår att se det förslag till registerlag som bör bli följden av den nyligen avslutade utredningen. Centerpartiet har i motioner fört fram vissa grundläggande krav på registrering av offentliga och enskilda handlingar. Vi kräver en restriktiv praxis för tillstånd till stora register. Vi kräver att uppgifter som insamlats för ett ändamål inte skall få användas för andra ändamål. Vi kräver att samkörning i princip inte tillåts. Vi kräver att den enskilde får större möjligheter att påverka uppgifterna i ett datasystem, och vi kräver bl.a. också att regler om sekretess och rättelse och gallringsinstruktioner ses över och utformas som stöd för den enskilde. Detta är bakgrunden till vår inställning när det gäller FAS90. Det finns ett antal reservationer i betänkandet som jag vill beröra något närmare. Riksrevisionsverket har i en rapport kartlagt i vilken utsträckning sjukpenning används inom utbildningen. Genom den praxisförändring som skedde 1983 när det gäller sjukpenning under utbildning har allt fler under ibland lång tid uppburit sjukpenning under utbildningstiden. Detta har skapat orättvisor mellan dem som studerar med studiestöd och dem som erhåller sjukpenning. Det kan inte heller vara meningen att sjukpenningen skall användas på detta sätt. Där begränsas rehabiliteringsersättning till studier under 40 studieveckor, vilket kan vara ett gott riktmärke när det gäller studier med sjukpenningersättning. Förhoppningsvis skall den pågående utredningen komma med förslag som sedan snabbt kan leda till beslut. Centerpartiet anser att det snarast bör tillrättaläggas. Det skulle spara åtskilligt med pengar. Riksrevisionsverket beräknar denna summa till upp emot 2 miljarder kronor, pengar som kan nyttjas för andra ändamål. Jag yrkar bifall till reservation nr 4 om sjukpenning under utbildning. Jag vill också anmäla att vi i centerpartiet stöder reservation nr 8, som rör den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Det är ett förbiseende som gjort att vi inte finns med bland reservanterna på den punkten. Jag vill, fru talman, till sist yrka bifall till reservation nr 4 om sjukpenning under utbildning och till reservation nr 84 om ADB-systemet.

Fru talman! Det här är den sista gången som jag får vara med och diskutera sjukförsäkringen här i kammaren. Jag vill därför använda en del av tiden till att anföra en del övergripande synpunkter på vårt trygghetssystem. Jag tillskriver inte mig själv en sådan betydelse att jag tror att jag nu skall avge något slags testamente -- det är av helt andra och rent egoistiska skäl som jag vill ta upp en övergripande diskussion: Jag tycker att den delen av debatten är ganska rolig. Jag tycker också att det är viktigt att vi diskuterar de ideologiska skillnaderna i synsätten när det gäller vårt socialförsäkringssystem. Det är faktiskt ideologiska skillnader i synsättet som ibland från kammarens talarstol kläds -- stundom t.o.m. förkläds -- i ord, t.ex. om en bättre effektivitet och en minskad byråkrati. Det är helt klart att den viktigaste delen av socialpolitiken är socialförsäkringssystemet. Det är den grund som hela socialpolitiken i övrigt vilar på. Arbetarrörelsens målsättning med ett väl utbyggt socialförsäkringssystem är att i möjligaste mån undvika att människor utsätts för förnedring -- den förnedring som det innebär att bli särskilt utpekad som någon som behöver hjälp. Därför är vårt socialförsäkringssystem i huvudsak generellt. Det innebär att alla människor i vissa situationer, oberoende av ekonomi och annat, har rätt till ersättning från försäkringarna. Det generella systemet är det bästa stödet till de sämst ställda. Det skyddar vår integritet eftersom vi då slipper individuella behovs och inkomstprövningar. Och det fördelar om inkomsterna från dem som har goda inkomster till dem som har sämre inkomster. En annan modell är det s.k. selektiva systemet. Det är den modell som förespråkas av de borgerliga partierna. I det systemet har man ett särskilt, riktat stöd till de svagaste grupperna. De bättre ställda får klara sig själva och betala för sina egna behov. Ju mer selektiva, riktade insatser det finns i ett system, desto mer byråkrati och kontroll krävs det för att se till att det är rätt människor som får stödet. En annan effekt av ett selektivt system är att stora grupper som står utanför systemet inte längre känner solidaritet med systemet, och viljan att vara med och betala minskar då påtagligt. Det finns tydliga exempel på hur det fungerar från de länder där man har genomfört sådana system. Samhället förändras, och självfallet måste ibland vårt socialförsäkringssystem ändras i förhållande till de nya krav som ställs. Jag menar att det går att göra med bibehållande av de grundläggande värderingarna. Ändrar man inte systemet ibland blir det ohanterligt, och då är det mycket lättare för dem som av ideologiska skäl vill bryta sönder hela systemet att få gehör för sina krav. Vänsterpartiet medverkar gärna till förändringar som gör systemet effektivare, mer anpassat till dagens verklighet.

Beslutet att sänka kompensationsnivåerna var olyckligt, och jag skall inte här upprepa den kritik som jag då framförde mot regeringsförslaget. Men även om jag är kritisk mot regeringen för nedskärningarna i sjukförsäkringen vet jag att en borgerlig regering skulle medföra en ren slakt på det mesta av vårt socialförsäkringssystem. I den moderata reservationen under mom. 1 i betänkandet anger man den planerade inriktningen. Alla inkomstutjämnande inslag i socialförsäkringssystemet skall bort och ersättas med rent försäkringsmässiga principer. I klartext innebär det att var och en får ut i förhållande till vad han eller hon själv har betalat. För dem som har goda inkomster är detta ett alldeles utmärkt system. Det är lönande och bra. Man betalar bara för sig själv och kanske för sin familj. Men för alla som har små inkomster innebär ett försäkringsmässigt system oftast ingen försäkring alls, eftersom den egna inkomsten kanske inte räcker ens till att betala de egna premierna. Det var efter de borgerligas påtryckningar som regeringen gav efter och lovade att återkomma med ett förslag om en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Och det är om möjligt ett ännu sämre förslag än nedskärningarna i sjukförsäkringen. Jag hoppas innerligt att det finns grund för ryktena att det inte skall läggas fram något sådant förslag. Jag menar att det faktiskt finns skäl för den socialdemokratiska regeringen att avstå från att lägga fram detta förslag. Förutsättningarna visar sig nämligen i dag vara helt annorlunda än när man senast lade fram detta förslag. Det visar sig nu att det s.k. ohälsotalet har stått stilla sedan 1989. När förslaget om en arbetsgivarperiod var uppe grundade man det mycket på den ständiga ökningen av ohälsotalet. Men den ökningen finns inte längre. Det visar att det s.k. sjuktalet, som inte är precis detsamma som ohälsotalet, faktiskt går nedåt. Vi skall snart behandla en proposition om förslag om en aktiv rehabilitering. Med vissa smärre förändringar som jag skall ta upp i ett annat sammanhang tror jag att det kan bli ett bra förslag som ytterligare kommer att minska ohälsotalet. Det finns också skäl att pröva arbetsmiljökommissionens förslag om differentierade arbetsgivaravgifter. Det finns alltså en rad skäl till att det inte längre är nödvändigt att lägga fram förslag om en arbetsgivarperiod. Jag tror att väljarna har fullkomlig förståelse för att politiker ibland drar tillbaka förslag, om politikerna öppet och ärligt och talar om att de i dag har helt andra fakta på bordet än den gången som förslaget lades fram. Det förstår väljarna.

Det var inte bara inom sjukförsäkringen som man skar ned pengar i år. Förtidspensionärerna blir fr.o.m. den 1 juli av med rätten till ett fritt år på sjukhus. Motivet för att de inte längre skall ha rätt till denna förmån är att det är bara en mindre del av de yngre pensionärerna som drabbas. Man säger att merparten av förtidspensionärerna har lika god råd som ålderspensionärerna att betala när de är på sjukhus. Huruvida ålderspensionärerna har god råd till det kan ju också diskuteras. Men på detta sätt skall man i alla fall spara 120 milj.kr. om året. Men för att denna försämring inte skall drabba de yngre förtidspensionärerna så hårt har den sittande merkostnadsutredningen fått tilläggsdirektiv att utarbeta lämpliga åtgärder för just denna grupp. Jag sitter själv med i denna merkostnadsutredning, och jag har ju möjlighet att där väcka mina förslag. Men utan att föregripa merkostnadsutredningens behandling av det här ärendet måste jag säga att jag tycker att det här är ett sådant typiskt ärende där förslagställarna har bitit sig själva i svansen. Det bästa sättet att kompensera förtidspensionärer som har stora utgifter för sjukhusvård är, såvitt jag förstår, att låta dem ha kvar sitt friår. Det är ju en förmån som är generell, den är inte behovsprövad. Men det är ju så fiffigt att det är bara de som ligger mycket på sjukhus som får ut någonting av denna förmån. Hur det skall gå till att konstruera ett annat skyddsnät som riktar sig precis till denna grupp och ändå slippa en förnedrande behovsprövning, förstår inte jag. Men förhoppningsvis finns det andra i denna utredning som kan klara av det. Våra synpunkter på det hela finns i reservation 9, vilken är gemensam för vänstern, centern och miljöpartiet. Jag vill också ta upp de ständigt ökande vårdkostnaderna. De har ökat mycket mer än allt annat i samhället. Och den nu föreslagna höjningen från 75 kr. till 90 kr. vid inköp av förskrivna läkemedel blir ytterligare en påfrestning, särskilt för pensionärerna. Antalet läkarbesök och medicinintag ökar som bekant med stigande ålder. Det är alltså inga utgifter som drabbar oss alla lika. Visst finns det skäl att spara på läkemedelskostnaderna. Men att begränsa genom höjda patientavgifter är fel väg. Det finns andra sätt att minska kostnaderna. Man kan t.ex., som andra har föreslagit, slopa fantasinamnen och sälja produkterna efter innehållet. Då skulle det bli naturligt att välja den billigaste produkten. Ett annat sätt är att läkarna aldrig skulle få skriva ut stora förpackningar när en patient skall ha en medicin för första gången. Det borde alltid finnas små provförpackningar som används innan man vet om just den medicinen är den rätta. Då skulle man spara en hel del pengar. Men båda dessa åtgärder som jag har tagit upp innebär givetvis ingrepp i de stora läkemedelsföretagens intressen. Och det verkar alltid vara lättare att klämma åt konsumenterna än att klämma åt läkemedelsföretagen. I reservation 11 tar vi upp de ökade läkemedelskostnaderna. Jag måste också något kommentera FAS 90. Detta tas upp i en av de sista reservationerna, reservation 84, i detta betänkande. Jag hade därför tänkt ta upp detta vid debatten om den sista avdelningen i detta betänkande. Men eftersom flera talare redan har nämnt FAS 90 vill jag passa på att ta upp detta nu när det är aktuellt. Jag vill först säga att vi i dag inte skall fatta beslut om FAS 90. Men jag tycker ändå att det är märkligt att de borgerliga partierna inte försitter en enda tillfälle att påpeka hur ineffektiv den offentliga sektorn är och hur ineffektivt den sköts. Nu läggs ett förslag fram som i första hand syftar till att förbättra effektiviteten hos försäkringskassorna, nämligen att förse dem med ett modernt och tidsenligt datasystem. Försäkringskassorna har nämligen ett uråldrigt system. Människor inom det privata näringslivet skulle skratta ihjäl sig om de skulle tvingas arbeta på sådana premisser. Det skall emellertid inte införas en mängd nya uppgifter i detta centrala register som försäkringskassorna i dag inte har tillgång till. Försäkringskassornas uppgifter skall bara sammanställas i register. Alla känsliga uppgifter om oss -- mindre trevliga sjukdomar, psykiska besvär, om vi har varit föremål för kriminalvårdens åtgärder, m.m. -- finns i dag på försäkringskassorna. Skillnaden är bara att de finns i kortsystem som står i askar och som vem som helst kan gå in och slå i och titta på. Dessa uppgifter är mycket mer oskyddade än om man har dem i ett väl skyddat dataregister, som det krävs både kunskap och tillgång till en kod för att kunna komma åt. Men självfallet skall detta register skötas på allra bästa sätt. Det är vi säkerligen fullkomligt överens om från alla partier. Men hur det skall gå till skall vi återkomma till när vi faktiskt skall fatta beslut i ärendet. Och jag tycker inte att vi skall föregripa remissbehandlingen utan vänta tills den är klar innan vi bestämmer oss för hur vi skall göra. Fru talman! I den här delen av betänkandet yrkar jag bifall till reservation 2 om återställande av kompensationsnivån inom sjukpenningsförsäkringen och till reservation 16 om medelsanvisningen till vårt förslag om sjukförsäkringen.

Fru talman! Margó Ingvardsson var ganska kategorisk när hon beskrev ett s.k. borgerligt alternativ i ett socialförsäkringssystem. Hon nämnde dock inte med ett ord det parti som hon har samarbetat med, socialdemokraterna, som ju också har börjat inse att det finns skäl att se över det trygghetssystem som vi har i vårt land. Det måste vara rimliga kostnader och en rimlig fördelning av de resurser som skall ligga till grund för utformningen av ett system. När det nu visat sig att det läcker oerhörda summor pengar till dem som kanske inte bäst behöver de ekonomiska insatserna, tycker jag att vi har skäl att se över systemen, om de skall kunna hålla för framtiden. I centerpartiet har vi insett att det är nödvändigt med en översyn och en förändring, men grundtryggheten för den enskilda individen måste finnas kvar. Alternativet är ju att hela systemet ramlar sönder och ingen får någon glädje av det. Detta kan väl inte vara någonting som Margó Det finns mycket att vinna på att ändra på arbetsskadeförsäkringen. Min förhoppning är också att det inom rimlig tid skall läggas fram ett förslag. En bättre rehabilitering kan innebära stora vinster, inte minst för den enskilda människan som snabbare skulle kunna komma tillbaka till arbetet. Det måste vara viktigare att satsa på rehabiliterande åtgärder än att satsa på att köa i försäkringsdomstolarna för att få en arbetsskada erkänd. Detta tar mycket lång tid och är till stort förfång för den som har drabbats. Det finns som jag sade i mitt anförande många skäl att införa en arbetsgivarperiod. På sikt innebär det en bättre trygghet för den som behöver sjukersättning. Han får sin lön under de första 14 dagarna. Det fungerar väl i våra grannländer, och jag kan inte se något som talar emot att det inte skulle fungera lika bra i Sverige. När det gäller FAS 90-systemet tror jag att Margó Ingvardsson skulle må väl av att läsa vad som finns att läsa på det här området, om vilka motiv som har funnits i viss försöksverksamhet när det gäller att utnyttja ett heltäckande datasystem. Det är en sak att samla uppgifter om en individ i ett dataregister och en annan sak att använda sig av kortlådor på ett kontor. Vi är inte emot ett bra datastöd, men vi motsätter oss att ett datastöd skall kunna samköras och utnyttjas på det sätt som har planerats.
Fru talman! Det är synd att inte Margó Ingvardsson och vi får debattera socialförsäkring flera gånger. Jag vill gärna säga att diskussionerna har varit mycket stimulerande. Jag skall bemöta Margó Ingvardsson på ett par punkter. Margó Ingvardsson får väl i första hand vända sig till regeringspartiets företrädare som för närvarande plockar till sig det ena förkättrade borgerliga förslaget efter det andra, därför att verkligheten har nått även socialistiska partier. Vi har helt enkelt tillåtit oss att ha system som alltså inte kan bära sig själva och som har urholkat samhällsekonomin. Fortsätter vi med den socialistiska politik som Margó Ingvardsson står för slaktar vi verkligen system. Då blir vi alla lika fattiga, då har vi inte några socialförsäkringar som verklig trygghet. Alla åtgärderna är naturligtvis nödvändiga. Margó Ingvardsson sjunger det generella stödets lov och vänder sig mot det selektiva stödet. Nu skall vi vara på det klara med att vårt sociala välfärdssystem bygger på både generella och selektiva system. Margó Ingvardsson säger att det generella stödet är bäst för de sämst ställda, men det kan nog diskuteras. Ett generellt system strör ju favörer litet grand åt oss alla, medan ett selektivt system verkligen kan ge en rejäl hjälp där hjälpen bäst behövs. Här ser jag att det finns stora brister i dag. Jag tror att Karin Israelsson var inne på detta att små grupper, t.ex. handikappade och andra som inte har någon som för talan för sig, under senare år har fått mycket litet av den s.k. generella välfärden. De hade nog varit mycket tacksamma för en högre grad av selektering. När vi ser på kommunernas socialtjänst och socialbidragsystemen, finner vi ju att det helt och hållet rör sig om selektiva system, och det är till dem som våra pensionärer i dag tvingas vända sig.

Det är stora populationer som bygger upp system, och då kan man mycket väl ha med grupper som är mycket svagare. Skillnaden är väl att man där är mycket bättre på att hantera pengarna än inom den statliga byråkratin.
Fru talman! Jag vet inte hur många gånger den här kammaren har framfört kritik mot den socialdemokratiska regeringen för de nedskärningar som den gjorde i socialförsäkringarna, närmast beträffande sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen och förslaget om införande av arbetsgivarperiod.

Det finns också, såvitt jag förstår, en majoritet för att avskaffa arbetsskadeförsäkringen. Vill man avskaffa en försäkring helt och hållet har man enligt min mening slaktat den. För detta finns det en majoritet om de borgerliga vinner valet i höst. Jag är också medveten om att centerpartiet i viss mån har en annan syn på socialförsäkringssystemet och fördelningspolitiken än folkpartiet och moderaterna. Men det olyckliga är ju just nu att det ser ut som om centerpartiet inte skulle få något inflytande över en eventuell borgerlig regering i höst. Carl Bildt och Bengt Westerberg har ju förklarat att de inte vill ha med Olof Johansson. Så det hjälper ju inte stort att centerpartiet har en bättre fördelningspolitisk profil på sina förslag. Annars skulle jag gärna ställa mitt hopp till Karin Israelsson och till centerpartiet om att de värsta borgerliga förslagen inte gick igenom. Tillbaka till den generella och den selektiva socialförsäkringen. Visst, vi har en del selektiva inslag, men jag menar att vårt mål måste vara att komma ifrån de selektiva inslagen och få en mer generell socialförsäkring. Därför hänvisade jag också till den socialpolitiska utredningens förslag som just pekade på vägar enligt vilka man skulle få en mera enhetlig och helt och hållet generell socialförsäkring. det är ju faktiskt så, att det selektiva stödet, dvs. Inriktningen på de sämst ställda grupperna, bygger på de gamla tankarna om välgörenhet, att de rika i sin stora nåd avstår en del till de fattiga. Det vill jag inte vara med om.
Fru talman! Den skräckbild som Margó Ingvardsson målade upp om välgörenhet skulle även jag kunna tala mycket om. En viss välgörenhet mitt upp i alltihop kallar jag medmänsklighet och omtanke. Vi skulle kanske ha större möjlighet att hjälpa till individuellt, om vi t.ex. hade ett annat skattesystem. Jag tror att människor i detta land skulle må mycket bra av att fler av oss kunde ge av vår egen generositet, vilket är nästan omöjligt att göra i dag. Nu har faktiskt inte någon stått upp och föreslagit eller i sina reservationer lagt fram förslag om att vi skall riva upp de generella välfärdssystemen. Men vi måste se på den kommande utbyggnaden av vissa trygghetssystem. Jag begär inte att Margó Ingvardsson skall förstå de ekonomiska tänkesätten. Men de nedskärningar som har gjorts på senare år har varit alldeles nödvändiga för att samhällsekonomin i stort inte skall behöva uppleva kris på kris, vilket är fallet för närvarande. Roten till det onda är att vi har unnat oss försäkringssystem som har gett oss som är relativt friska förhållandevis för mycket ersättning. Vore det inte verkligt solidariskt, Margó Ingvardsson, att vi som är relativt friska får litet lägre sjukersättning de första dagarna, för att de som är verkligt långvarit sjuka skall få det bättre? Det tycker jag är solidaritet. Apropå FAS 90 är vi alla överens om att vi vill ha rationella system, även inom socialförsäkringssektorn. Det som är viktigt är att det här rör sekretessbelagda handlingar, som man får vara mycket varlig med. Det tror jag att vi allihop är överens om. Det är de stora generella systemen, där man kan göra samkörningar, som vi vänder oss emot och som vi vill ha ytterligare utredning av. Jag vill sluta den här lilla debatten med att säga att finge Margó Ingvardsson som hon ville skulle vi behöva gå till soppköken allihop. Då blev det en enda stor statlig byråkrati. Jag är glad över att socialdemokratin i alla fall till sist har insett att man måste göra någonting åt de här systemen, vars alla utvikningar vi de facto inte har råd med.

Fru talman! Gullan Lindblad hoppas fortfarande att jag inte förstår någonting av den moderata politiken. Jag kan förstå hennes förhoppning, för det skulle underlätta för Gullan Lindblad i debatten. Men som jag sade redan i mitt förra anförande: Tyvärr, tyvärr, jag förstår precis vad den moderata politiken handlar om. Jag kan garantera att jag noga läser alla era förslag och reservationer. Det hela blir tydligare ju längre och ju mera Gullan Lindblad pratar i den här kammaren. Hon säger nu att hon inte vill avskaffa de generella socialförsäkringarna. Hon vill bara införa mer försäkringsmässiga principer. Vad är då detta? Jo, i klartext innebär det att man, för att få ett system efter försäkringsmässiga principer, måste avskaffa de generella principerna. Det är hela vitsen med försäkringsmässigheten. Om man sedan kopplar ihop de borgerliga förslagen om nedskärningar i socialförsäkringssystemet med deras skatteförslag -- enligt vilka man vill minska statens inkomster med miljardbelopp -- kan vem som helst räkna ut att det inte finns pengar till det sociala trygghetssystem som vi har i dag. Närmast i tur, har vi fått höra i dag, ligger arbetsskadeförsäkringen. Det är den man skall ta bort om man får en chans. Till Sigge Godin vill jag bara säga att jag inte tycker att vi här i kammaren i dag behöver ha en tävlan om vem som är mest förfärad över det system som har kollapsat i öststaterna. Det är möjligt att jag kanske rent av skulle vinna den tävlingen om vi lät den löpa fullt ut. Jag är tillräckligt nöjd med att diskutera de förhållanden som vi har i Sverige i dag. Det är där som både Sigge Godin och jag i första hand kan vara med och påverka.

Fru talman! Här har vi en mindre tegelsten att behandla. För mig har det under de här tre åren hänt något ganska utslagsgivande. Under den första hösten i utskottet, 1988, slukade jag allt som fanns av texter och program. Trots det förstod jag inte allt. Men nu är varje betänkande eller proposition på socialförsäkringsutskottets område en spännande läsning, även om förslagen inte alltid går i den riktning som miljöpartiet vill driva politiken. Det här är ett oerhört spännande system, därför att det rör varenda människa. Det sträcker sig ifrån havandeskapspenning fram till begravningsförsäkring. Det spänner alltså över hela livet. I dag behandlar vi inte riktigt allt detta, men ganska många saker. Det handlar dessutom om så oerhört mycket pengar, 250 miljarder om året minst. Det är oerhörda summor och det är stora delar av de sociala avgifterna på lönerna. Det är också stora delar av våra skatter. Om man sedan lägger till det som kommunalskatterna går till i kommunerna blir omfattningen ännu större. Det är alltså en fördelningsprincip -- om man tittar på hela systemet -- från dem som har mer till dem som har mindre. Det kan man lugnt säga. Att allt sedan inte alltid har varit tillfyllest visade det betänkande vi behandlade på morgonen också. Men det finns ändå i botten en sådan här tanke, som är oerhört fin. Men allt handlar inte om pengar, inte ens i socialförsäkringsutskottet. Friskvård i ett företag sänkte antalet sjukskrivningar med hälften. Det hade inte med den nya sänkta sjukförsäkringen att göra. Det betyder att om man satsar på friskvård, på förebyggande vård och bryr sig om den sociala och fysiska miljön i företaget, minskar sjukskrivningarna verkligen märkbart. Så mycket som hälften låter för mig ganska otroligt. Även om detta är en överdrift kan man göra verkligt reella vinster. Den vinsten skulle öka på lång sikt, för då behöver man inte ha så många vikarier, vikariepooler eller stående maskiner och man behöver inte skjuta upp olika saker som skall göras. Det har i dag talats mycket om att gå från behovsprövade till generella och inkomstrelaterade försäkringar. Vi har alltihop i Sverige. Att man skall släppa in medmänskligheten är inget skäl till att göra ett selektivt system. Staten skall inte ta hand om alltihop. Vi skall ge ramar som ger möjligheter för människorna att klara sig. Innanför de ramarna finns ett stort utrymme för medmänsklighet, för hjälp mellan generationer och mellan grannar. Jag skulle vilja säga att det är en nödvändighet för att det här systemet skall fungera. Här finns ingen motsättning, som jag ser det. Det finns väldigt många avgifter när det gäller de sociala försäkringsförmånerna. Det är viktigt att vi verkligen tar vara på pengarna i det sammanhanget. Vi måste se till att pengarna används rationellt, dvs. att de utnyttjas på rätt sätt. Det råder inget tvivel om att det här är viktigt. Det kan hända att det är på detta område som vi har stora vinster att hämta. Dessutom gäller det att t.ex. utöka rehabiliteringen och att få ned sjuktalen. Vi i miljöpartiet anser att arbetsgivarinträdet är någonting som kan utökas till att gälla fler områden. Det finns ju redan på många arbetsplatser. Men det kunde gälla fler. Det handlar alltså om en förenkling av administrationen. Men det innebär ändå att huvudansvaret inte behöver ligga på arbetsgivarna. Jag tycker att man skall ta itu med de arbetsgivare som inte sköter miljön. Också på detta område finns det alltså saker att uträtta. Där bör försäkringskassorna, arbetsförmedlingarna, regeringen, landstingen och kommunerna undersöka vad som kan göras. Men en arbetsgivarperiod skulle ge utrymme för möjligheten att enbart välja människor som har låga sjuktal. Det är ju lätt att ta reda på hur det förhåller sig i det avseendet när en person skall anställas. Sådant här framgår ju vid diskussioner som förs. Man kan även få referenser från föregående arbetsgivare. Nyligen var ett sådant fall aktuellt i Trollhättan. Vid Saabs fabrik där har man nämligen tagit reda på vilka sjuktal som aktuella personer hade på sin föregående arbetsplats. Det här är inte bra. Sedan tror jag att man mer undrar om det finns småbarn när det gäller kvinnor. Men det händer ju att den frågan aktualiseras även när det gäller män. Man kan t.ex. fråga sig: Skall vi anställa arbetskraft som har småbarn? Skall vi välja arbetskraft i dessa tider med tanke på den arbetslöshet som redan finns? Man väljer människor som inte förväntas bli sjuka. Detta med arbetsgivarperioder innebär att man tar mycket stora risker. Att kvinnor uppvisar en högre sjukfrånvaro kan bero på många saker. En översyn av dessa problem bör verkligen prioriteras. Låginkomsttagare har ca 33 sjukdagar om året, medan höginkomsttagare har elva. Här kommer kvinnornas sjukfrånvaro in i bilden. Kvinnorna är ju den största gruppen låginkomsttagare. Det är således mycket viktigt att dessa förhållanden ses över. Det är andra siffror som nämns i det aktuella betänkandet. De siffror som jag här har redogjort för har jag fått från annat håll. Det står att läsa att kvinnor 1979 hade samma sjuktal som män och att kvinnor 1987 hade 26 sjukdagar och män 20,6. Det gäller låginkomsttagare. I fråga om höginkomsttagare är skillnaden ännu större. Sedan vill jag säga något om de olika reservationerna. Först och främst yrkar jag bifall till reservationerna 9 och 84. Först gäller det kvinnors sjukfrånvaro. Vi i miljöpartiet stöder i detta sammanhang en folkpartimotion, där det framhålls att det är nödvändigt att se över denna fråga för att se vad skillnaderna beror på. Vad jag har sagt är inte vetenskapligt belagt. Dessa saker behöver således verkligen undersökas. Vi stödjer alltså den i detta sammanhang aktuella motionen. När det gäller förtidspensionärernas avgifter för sjukhusvård stödjer vi den reservation som finns här. Förra året hade vi själva en reservation i detta sammanhang. De människor som är mest sjuka är ju ändå förtidspensionärerna, förutom ålderspensionärerna. Varför blir man förtidspensionerad? Jo, det blir man när man har problem med hälsan. Det vore en stor lindring för den här gruppen att få utnyttja sjukvården under ett år sammanlagt. Troligtvis blir det längre än så i många fall. Men vi nöjer oss med ett år i den delen. Jag yrkar bifall till motionen i detta sammanhang. Vidare är det viktigt att se till att FAS 90 inte blir ett system som kan skada integriteten. Det har ju talats om öppna boxar, där det finns uppgifter om enskilda människor. Ja, visst kan det ibland vara ganska enkelt att komma åt sådana här uppgifter. Men om man öppnar porten till ett datasystem med samkörning och med uppgifter från olika håll, går det att få ut långt flera uppgifter på mycket kort tid och om oerhört många människor jämfört med vad man kan få reda på med hjälp av ett kort som innehåller uppgifter om en person. Jag understryker mycket starkt vikten av den reservation som vi har gemensamt med moderaterna, folkpartiet och centern. Det är mycket viktigt att se till att sådana här system inte ''släpps lösa''. Vi har i dagens samhälle mycket bra system, och vi kan säkert genom olika hinder skydda dessa. Men vi vet ju inte vad som kan hända i framtiden. Det handlar då inte om att vi här i kammaren skulle komma att förorda ett annat system, utan det handlar om att vi måste gardera oss. Sådana här uppgifter får ju inte komma i orätta händer. Det är viktigt att det finns många spärrar i det här sammanhanget. Vi vill således ha en uppföljning här inför införandet av FAS 90. Något beslut skall ju inte fattas i dag. Men allt pekar mot ett sådant beslut. Jag kan inte se att det skulle förhålla sig på något annat sätt.

Fru talman! Den allmänna försäkring som vi främst diskuterar i dag utgör grundstenen i fråga om den sociala tryggheten. Jag vågar påstå att det inte någon annanstans finns en så väl utbyggd och omfattande välfärd som vi vårt land. De samlade sociala utgifterna kan utgöra en mätare i detta sammanhang. De här utgifterna, inkl. landstingens och kommunernas åtaganden, uppgår till 415 miljarder. Det motsvarar 29 % av bruttonationalprodukten. Enbart när det gäller socialförsäkringsområdet uppgår de statliga utgifterna, som Ragnhild Pohanka nämnde, till drygt 250 miljarder. För nästa budgetår blir det en ökning med 14 miljarder. Det handlar alltså om mycket stora belopp som årligen satsas här. Detta skall ses som ett uttryck för vår politiska vilja och våra ambitioner att skapa ett bra samhälle som erbjuder människor trygghet i livets olika skeden och som kan garantera god vård och service. En princip som vi anser vara viktig är den att välfärden och tryggheten skall omfatta alla, inte bara några. Det är en fråga om rättvisa och jämlikhet. Vi menar att enskilda människors ekonomi inte får vara avgörande när det gäller tillgången till vård och omsorg. Det är en oerhört viktig princip. Vidare tror jag att trygghetssystemet totalt sett fungerar tämligen väl. Jag kan också ge en honnör till försäkringskassorna, som har att administrera hela detta stora system. Jag tycker att försäkringskassorna skickligt sköter detta. Jag vill gärna slå fast det med tanke på att en del svartmålar trygghetssystemet i syfte, såvitt jag förstår, att komma åt den offentliga sektorn och socialförsäkringarna. Det är helt klart att det finns kantigheter i ett system som är så omfattande som detta är. Men å andra sidan är väldigt många människor engagerade i arbetet med att avhjälpa de brister som finns -- ett arbete som pågår hela tiden hos riksförsäkringsverket, i politiken och hos försäkringskassorna. Förväntningarna beträffande allt det som den offentliga sektorn står för i form av vård och trygghet är stora. Därför måste tillgängliga resurser användas på bästa möjliga sätt. Det är också angeläget att vi har kontroll över kostnaderna. Välfärden, tryggheten och ekonomin hänger intimt samman. Det finns alltså ett samband här, något som alltid måste beaktas. Vi anser det vara mycket angeläget att stödja arbetet med förnyelsen inom den gemensamma sektorn och med att höja kvaliteten beträffande välfärden. Större effektivitet måste uppnås på olika områden. Dessutom måste medborgarna få bättre service och större valfrihet. Vi kan också konstatera, som framgår av betänkandet, att det pågår ett omfattande förändringsarbete över hela fältet -- detta för att uppsatta mål skall kunna uppnås. När det gäller socialförsäkringarna prioriteras just nu aktiva åtgärder. Detta är oerhört viktigt. Genom satsningar på rehabilitering blir behovet av ersättningar mindre. Genom att fler kan återgå till aktivt arbete stärks basen för välfärden. Men framför allt kan den som är sjuk eller skadad fortare bli frisk, och det är naturligtvis det viktigaste målet i detta förändringsarbete. Sammanfattningsvis är det en mycket stor uppgift för försäkringskassorna att få ned ohälsotalen. Naturligtvis handlar det därmed också om att begränsa kostnaderna i det här sammanhanget. Jag beklagar att Margó Ingvardsson, som hon själv sagt, i fortsättningen inte kommer att delta i debatten. Jag tycker att vi haft många intressanta diskussioner, Margó Ingvardsson, både i utskottet och här i kammaren. Margó Ingvardsson har medverkat i en mycket viktig process. Det handlar alltså om en utveckling som är mycket viktig. Jag tycker att Margó Ingvardsson skall få höra detta nu med tanke på att hon alltså inte kommer att medverka här i fortsättningen. Herr talman! Betänkandet är oerhört omfattande. Därför har jag tvingats koncentrera mig på vissa frågor av principiell natur. Det finns hela 85 reservationer fogade till betänkandet. Just nu diskuterar vi avsnitten I, II och V. Jag vill något beröra det som moderaterna tar upp i reservation 1 och som Gullan Lindblad berörde i sitt inlägg, nämligen socialförsäkringens uppbyggnad. Man vill öka det försäkringsmässiga inslaget. Det är riktigt som sägs att utgifterna för försäkringen under senare år har varit större än inkomsterna. Därför har man uppgett ett negativt belopp på inkomstsidan. Nu har såväl budgetutredningen som finansutskottet delvis varit inne på frågan och fört en diskussion om själva redovisningsprincipen. Vi menar att socialförsäkringen, med undantag av ATP, bör bruttoredovisas över budgeten. Det skulle innebära att både utgifter och inkomster blir tydligen synliga. Frågan är föremål för sedvanlig prövning i regeringen. Frågan är alltså redan utredd, varför vi avfärdar motionen och reservationen. Låt mig ändå säga att -- det lär väl framgå av debatten -- det finns ett fördelningspolitiskt inslag i försäkringen som är oerhört viktigt och som Margó Ingvardsson var inne på. Det gäller framför allt folkpensionen. Från vår sida har vi ingen avsikt att frångå nuvarande princip -- om det nu var detta moderaterna menade. Vi vill slå vakt om den fördelningspolitiska grundprincipen i hela systemet. Den är oerhört viktig, och den vill vi ha kvar. Jag vill vidare beröra reservation 9, som handlar om det avgiftsfria året. Där menar vi att den ekonomiska situationen för hela pensionärskollektivet, förtidspensionärerna och ålderspensionärerna, är likadan. Vi ser det ytterst som en rättvisefråga att man har samma avgifter för samma grupp. Det är därför som vi ställer upp på förslaget. Utskottsmajoriteten följer den bedömning som regeringen har gjort, att samma regler bör gälla för både ålderspensionärer och förtidspensionärer i fråga om avgifter för sjukhusvård. I detta sammanhang vill jag hänvisa till en utredning om det samlade förmånssystemet för försäkrade med stora kostnader vid sjukdom och handikapp. Där skall kommittén framför allt beakta den ekonomiska situationen för yngre förtidspensionärer, som bedöms ha särskilda behov av ekonomiska medel för sin rehabilitering. I första hand skulle alltså handikappersättning alltså komma in i bilden. Med den här kompletteringen tycker vi att en förändring är acceptabel. Så litet grand om kompensationsnivån i sjukförsäkringen. Jag tycker inte, Margó Ingvardsson, att det vore meningsfullt att på nytt ta upp en debatt om det. Vi hade en stor diskussion om detta i december och då fattades ett beslut. De nya nivåerna har nu börjat träda i kraft. Vi har ingen anledning att ändra vårt ställningstagande i frågan. Det är alldeles självklart att förändringarna i kompensationsnivån måste följas upp, vilket vi också kräver i betänkandet. Det är framför allt en uppgift för riksförsäkringsverket. Regeringen har i direktiven till riksförsäkringsverket påpekat att det är oerhört angeläget att man följer upp den nya kompensationsgraden inom sjukförsäkringen. I betänkandet behandlas också förslaget om en försöksverksamhet inom tandvårdsförsäkringen. På det här området är det naturligtvis viktigt att följa upp kostnaderna och se till att tillgängliga resurser används på bästa sätt. Utskottet ställer sig alltså bakom den försöksverksamhet som regeringen vill dra i gång. Syftet är att få en jämnare fördelning av medlen inom riket men också en bättre hushållning med resurserna. Vi tycker att det är angeläget att frågan belyses. Jag förstår inte hur någon kan vara emot det. Allra sist litet grand om socialförsäkringsregistret. Redan nu finns det till stöd för administrationen av socialförsäkringen en central dataanläggning i Sundsvall. I det centrala systemet finns rikstäckande register för sjukförsäkringen, för pensions och bidragsärenden. Det är naturligtvis mycket angeläget att försäkringskassorna ute i landet får tillgång till ett betydligt bättre teknikstöd än för närvarande. Integritetsfrågorna är naturligtvis också oerhört viktiga och måste följas upp, beaktas och belysas. Det har också skett i en utredning. Vi har fått en föredragning i utskottet i ärendet. Utredningen kom alltså fram till att det bör finnas ett lokalt register. Man har angett vissa förutsättningar. Vi ställer upp på att arbetet därvidlag fortsätter, eftersom integritetsfrågorna naturligtvis är oerhört viktiga och känsliga. Det är självklart att man måste ta den oro som finns ute i landet på största allvar. Kassorna skall naturligtvis inte ha fler uppgifter än vad som är nödvändigt för hanteringen, men socialförsäkringsregistret är ett oerhört viktigt instrument för att kassorna skall kunna bedriva ett rationellt arbete, följa upp rehabiliteringen och arbetsskadorna. Kassorna behöver ett bättre teknikstöd än för närvarande. Det har också framgått att ADB-system är vidare säkrare än det man har för närvarande. Jag tycker att allt talar för att man bör fortsätta denna diskussion.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
Fru talman! Börje Nilsson började med att säga att välfärden ingenstans är så väl utbyggd som i Sverige. Det var väl ändå att ta till litet överord, eller hur? Börje Nilsson går faktiskt emot sina egna statsråd. I EG-debatten har ett flertal statsråd sagt att vi visserligen har många goda svenska krusbär, men att det finns goda krusbär överallt. Utredning på utredning som gjorts visar att vi kanske är bra på vissa områden men att det finns andra socialförsäkringssystem som vida överglänser vårt. Jag hinner inte gå närmare in på detta, men så är förhållandet. Vi är ingalunda världsbäst. Däremot här vi det dyraste systemet, ett system som har gjort att samhällsekonomin har urholkats, vilket inte är fallet i andra länder. Jag vill fråga: Är det välfärd när pensionärerna, som vi diskuterade tidigare här i dag, skall tvingas gå med tiggarskål, när människor skall behöva dö i vårdköer därför att vi har en offentlig sektor som inte klarar av att ta hand om dem som behöver vård i tid, när gamla människor skall behöva vara ensamma 23 av dygnets 24 timmar? Det anser inte vi moderater. Därför vill vi faktiskt att vi skall se över de system som vi har och förbättra dem, rikta in hjälpen till den som verkligen behöver den. Vi behöver inte svartmåla, Börje Nilsson, för verkligheten talar sitt tydliga språk. Men jag är nöjd med att Börje Nilsson inser att vi ändå behöver omfattande förändringar. Han försvarar också mycket riktigt de förändringar i kompensationsnivån som vi tillsammans har åstadkommit. Det var ett bra beslut. Jag återgav tidigare vad som står i Expressen från den 22 mars. Där står att en epidemi av friskhet drar över Sverige. Plötsligt har svenska folket blivit 20 % friskare. En utbredd epidemi av hälsa och arbetsvilja har drabbat landet. Men det här är ingen övergående historia. Jag besökte i måndags försäkringskassan i Falun där det generellt sjukskrivningsantalet har minskat med 26 %. Det fanns kassor där det ligger på 40 %, men genomsnittet var 24 %. Alltså visar det att vi har haft ett sjukt system när människor nu plötsligt blir friskare. Vi tycker att vi har anledning att vara nöjda med beslutet, men vi måste gå vidare och åstadkomma en arbetsgivarperiod, som gör att det blir en effektivare hantering men framför allt att arbetsgivarna får ett ökat incitament att förbättra arbetsmiljön. Jag hoppas att vi kan vara överens på den punkten också.
Fru talman! Börje Nilsson slår sig litet grand till ro med att vi har ett så bra system, ingen kan slå oss och därför kan vi också slå oss till ro och tycka att det mesta fungerar bra. Men det krävs vissa små justeringar i kanten där han erkänner att det trots allt finns bekymmer. Centerpartiet har i ett antal motioner under de senaste åren använt begreppet att det måste löna sig att arbeta. Vi står fast vid att det måste vara mer lönsamt att vara i arbete än att inte vara där, samtidigt som man måste få ett skydd när man inte har möjlighet på grund av sjukdom eller av andra skäl att befinna sig i arbete. Men det måste finnas en sporre i systemet som gör att man strävar efter att på grund av inkomst komma tillbaka till arbetslivet. Jag vill påstå att man i det nuvarande socialförsäkringssystemet inte har haft det mottot. Det har i många fall varit mer lönsamt för den enskilde att inte vara ute i arbetslivet. Det förhållandet är nu på väg att förändras. Jag tror att det är ett mycket bra sätt att komma till rätta med en del av det överutnyttjande av socialförsäkringssystemet som det har funnits möjligheter till. Det har inte i första hand berott på den enskilde individen utan på de möjligheter som systemet inbjudit till. När det gäller frågan om det avgiftsfria året för förtidspensionärer förelåg en viss brist i logiken. Först sade Börje Nilsson att den ekonomiska situationen inom pensionärskollektivet är jämförbar: att man befinner sig i samma situation både som pensionär och förtidspensionär och att det den här gången handlar om rättviseregler, vilka medför att förtidspensionärerna inte skall få sitt friår i sjukvården längre. Sedan tillägger Börje Nilsson att förtidspensionärerna skall få det bättre sedan, när man har bestämt sig i merkostnadskommittén. Det finns alltså någonting i detta som gör att även Börje Nilsson känner tveksamhet inför att man tar bort friåret i sjukvården för de här grupperna. Jag tror möjligtvis att den tveksamheten fanns även i fjol när man plockade bort friåret för pensionärerna. Nu har man här i alla fall givit löften för framtiden. Det är socialdemokraternas sätt att driva politik: Först gör man det rejält sämre, sedan går man ut och berättar att nu skall ni få det bättre. På det sättet vill man bevisa att socialdemokraterna är det parti som står som de goda givarnas företrädare.

Herr talman! Visst har vi i stort ett bra system. Vi har ett system som försöker skipa rättvisa. Men att det skulle bli bättre om man kom in i EG förhållanden tror jag inte. Vi vet att det i Västtyskland bara är 62 % av befolkningen som har pension. Vi har folkpensionen, som tillfaller alla. Det är väl där skillnaden ligger. Frågan kommer ju upp i nästa debatt, men den hör ändå hit. Det är inte säkert att den utbredda hälsan är en epidemi som fortsätter. Epidemier brukar ju gå över. Många går till arbetet därför att de inte tycker att de har råd med den sänkta sjukpenningen. Frågan är om de tär på sitt hälsokapital. Frågan är om inte de som arbetar på barnstugor går dit trots att de egentligen inte borde, och barnen smittas ned. De som arbetar i livsmedelsbutiker går till sitt arbete även om de är sjuka. De tycker inte att de har råd att vara hemma. De kanske hankar sig fram trots att de borde gått till läkare och legat till sängs. Vi får se om epidemin kommer att tunna ut eller om arbetsskadorna ökar ytterligare; det kan också bli en följd av att människor arbetar när de inte är friska. Epidemier skall man vara försiktig med; kanske vaccinera sig emot. Det kanske var en bra vaccinering att man hade full sjukpenning, eller i varje fall 90 %, när man var sjuk.